Fru talman! Mikael Oscarsson har frågat mig om regeringen kommer att verka för att landets fjärde största stad, Uppsala, säkerställs tillräcklig reservkapacitet genom att i ägardialogen verka för att Vattenfall även framgent ska tillhandahålla lokal kraftvärmeproduktion. Riksdagen har beslutat att Vattenfall AB affärsmässigt ska bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Bolagen med statligt ägande lyder liksom övriga svenska aktiebolag under aktiebolagslagen , och det är styrelsen som har ansvar för hur bolaget organiseras och förvaltas utifrån bolagets bästa. Det är bolaget som bestämmer vilka produktionsanläggningar som bolaget ska driva. Angående arbetet med att utveckla det nationella stamnätet arbetar Svenska kraftnät generellt med olika åtgärder som successivt kommer att förbättra överföringsförmågan där det behövs. Ett konkret exempel i detta sammanhang är att Svenska kraftnät under hösten 2020 identifierat lösningar som kommer att kunna förse Uppsala med önskad kapacitet från regionnätsföretagen i området redan år 2024, vilket uppges vara hela sex år tidigare än planerat. Det är i sammanhanget förstås mycket glädjande.
Fru talman! Som statsrådet säger är det positivt att Svenska kraftnät nu identifierat trimningsåtgärder för att komma till rätta med den akuta situationen i Uppsala till 2024. Det gör att man förhoppningsvis slipper elransonering under kalla vintrar med befintlig elförbrukning. Vad statsrådet dock missar är att dagens effektbrist redan till viss del har bromsat utvecklingen i Uppsala län. Vi ser hur vissa företagsetableringar riskerar att utebli och hur klimatomställningen försenas. Det råder osäkerhet kring hur man kan bygga upp nya stadsdelar enligt plan. Detta beror på dagens effektbrist. Löser sig då allt till 2024, som statsrådet svarar? Det enkla svaret på den frågan är nej. Med tillskottet 2024 bedöms läget inte längre vara akut för att klara dagens situation, men statsrådet missar utvecklingen, med klimatomställningen, företagsetableringarna och bostadsbyggandet. Ska Uppsala län klara att ställa om transportsektorn med dess tunga transporter räcker inte kapaciteten till. Lägg därtill, fru talman, de 33 000 nya bostäderna enligt fyrspårsavtalet mellan regeringen och länets kommuner samt företagsetableringar och klimatomställningens krav på elektrifiering. Då ser man att statsrådets ekvation inte går ihop. Uppsala läns kommuner - och regionen - har höga ambitioner för att ställa om sin verksamhet i syfte att bland annat leva upp till Parisavtalet. Exempelvis har Region Uppsala haft som målsättning att vara helt klimatneutral i transporter och kollektivtrafik till 2020. Detta klarade man inte av på grund av effektbristen. Avsikten har varit att bland annat införa 60 klimatneutrala elbussar i Uppsala. Nu har man fått effekt för 12, under förutsättning att man ransonerar elen och lovar att bara ladda bussarna på natten. Om man, fru talman, råkar ladda en buss dagtid riskerar man att få betala vite. Orsaken är att basal infrastruktur inte fungerar. Jag vill gärna ha en kommentar från statsrådet om den saken. Faktum är att utvecklingen i den här frågan har backat under den här regeringens styre. Vi ser hur den lokala kraftvärmeproduktionen avvecklas som en konsekvens av regeringens politik. I realiteten är läget således sämre. Att staten genom Vattenfall och regeringen inte ser nödvändigheten i att utifrån ett krisberedskapsperspektiv säkerställa lokal kraftvärmeproduktion i landets fjärde största stad är anmärkningsvärt, tycker jag. Dessutom har säkerhetsläget i vårt närområde försämrats under de senaste åren, och tyvärr ser det ut så framöver. Att då på enbart affärsmässiga grunder låta Vattenfall avveckla kraftvärmeproduktion i Sveriges fjärde största stad tycker jag är en kortsiktig och oklok politik som till dels förvärrar effektproblemen för länet. Med tanke på att vi står i begrepp att återuppbygga det civila försvaret och vår krisberedskap samt det försämrade säkerhetsläget är detta problematiskt, tycker jag. Jag vill gärna höra statsrådets kommentarer till dessa frågor.
Fru talman! Det var lite oklart vilka som var Mikael Oscarssons frågor, men jag ska försöka besvara dem jag uppfattade, så får vi se. För det första ska Uppsala få den el som Uppsala kräver. Uppsala ska kunna expandera. Kapaciteten kommer att byggas ut i takt med att nya ansökningar inkommer, om de är reella. Som Mikael Oscarsson säkert vet förekommer det att företag ansöker om el i landets alla regioner men bara använder el i en av dem. Det går alltså inte att bara addera ansökningar, utan det måste vara en reell bild. Men naturligtvis kommer då Svenska kraftnät att bygga ut kapaciteten utifrån det behov som finns. Det är kärnuppgiften för Svenska kraftnät och för regionnätsägaren, Vattenfall. För det andra: Vilka tariffer man väljer att teckna avtal om för kollektivtrafiken i Uppsala får nog diskuteras med Vattenfall. Jag har inte närmare detaljkännedom och ska väl inte heller lägga mig i de prismodeller som man väljer. Jag kan bara konstatera att det i så fall är en tariff och en prismodell för bussarna som man valt själv. För det tredje tycker Mikael Oscarsson att regeringen borde ålägga Vattenfall att göra si eller så. I så fall måste Mikael Oscarsson ändra aktiebolagslagen. Några sådana initiativ har Mikael Oscarsson såvitt jag vet inte tagit.
Fru talman! Som framgår av min interpellation är det inte bara jag som undrar om regeringen kommer att verka för att Uppsala säkerställs tillräcklig reservkapacitet genom att i ägardialogen verka för att Vattenfall även framgent ska tillhandahålla lokal kraftvärmeproduktion. Statsrådet har, som statsrådet säkert känner till, återkommande blivit uppvaktad av företrädare för Uppsala län: landshövdingen, kommunstyrelsens ordförande, regionrådet och handelskammaren. Faktum är att den här interpellationen innehåller mer eller mindre exakt samma fråga som de här företrädarna framförde i en skrivelse till statsrådet och regeringen för ett år sedan, förra hösten. Det var en skrivelse där centrala aktörer från Uppsala, som är landets fjärde största stad, uppmanar regeringen att vidta åtgärder med anledning av att krisberedskapen brister, klimatomställningen försenas, bostadsplaner läggs på hyllan och företagsetableringar uteblir på grund av effektbrist med elransonering som följd. Jag pratade exempelvis med handelskammaren i går. Man hade fortfarande inte fått något svar från statsrådet. Då undrar jag: Vad beror det på att man inte har fått svar? Är det för att regeringen och statsrådet inte har något svar, eller beror det på att det har kommit bort bland alla papper? Det var i alla fall en fråga som fanns där. Man undrade varför statsrådet inte har svarat. Om det beror på ett förbiseende vore det intressant att höra det, och om det beror på att man inte ser problemet vore det också intressant att höra. Det viktiga är att om vi ska klara klimatomställningen och Sverige samtidigt ska kunna fortsätta att vara ett välfärdsland behöver vi säkerställa en basal infrastruktur på ett robust och säkert sätt. Det är det som jag för fram. Jag ger statsrådet möjlighet att svara på detta.
Fru talman! Där är Mikael Oscarsson och jag helt överens. Det sa jag i mitt första svar, och det sa jag i mitt andra svar. Uppsala ska ha den effekt som krävs för att Uppsala ska kunna utvecklas. Det är skälet till att vi har fördubblat investeringarna i stamnätet jämfört med den tid då Kristdemokraterna satt i regeringen. Det är skälet till att vi nu tredubblar investeringarna i stamnätet jämfört med den tid då Kristdemokraterna satt i regeringsställning. Det hade naturligtvis varit fördelaktigt om man tidigare hade kunnat åtgärda det här, men nu gör vi det. Ett resultat av den dialog vi har haft med Uppsalas näringsliv, landshövding, kommun med flera kan vi nu se. Det är att vi snabbar på investeringarna med sex år i förtid. Det borde Mikael Oscarsson glädjas åt. Det gör inte Mikael Oscarsson. I stället säger han: Det kommer att komma flera nya som vill ha hjälp. Jättebra i så fall, säger jag. Jag tror att Mikael Oscarsson liksom jag gläds om Uppsala expanderar, om fler företag vill etablera sig i Uppsala, om fler jobb kan skapas i Uppsala och om Uppsala län fortsätter att gå före i klimatomställningen. Däremot har ju Mikael Oscarsson varit med och röstat om aktiebolagslagen här i kammaren, som förhindrar mig att vidta just den åtgärd som Mikael Oscarsson föreslår i interpellationen. Men de andra åtgärder som krävs för att Uppsalaborna ska ha en god och säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser kommer regeringen att vidta, och vi samarbetar gärna med Kristdemokraterna om dessa åtgärder. Vi hade ett sådant organiserat samarbete, som Kristdemokraterna valde att lämna.
Fru talman! Det låter bra att statsrådet har inställningen att det här ska ordnas. Men det som företrädarna har skrivit brev om är ett reellt problem och reell verklighet. Det har sin grund i den kraftturbin på 120 megawatt som avvecklas i år och nästa år och som sedan 1973 har varit en väldigt viktig del. Beslutet fattades i och med den ökade beskattning som kom men ändrades sedan igen. Men beslutet orsakade ändå tillräckligt med skada när det fattades. Vad jag för fram är att det finns möjlighet att föra en ägardialog med Vattenfall för att kunna hitta vägar att tillhandahålla lokal kraftvärmeproduktion. Det var en fråga. Jag hade också en konkret fråga. Vet statsrådet varför det inte har kommit något svar på brevet? Det kan ju vara någonting för statsrådet att se efter när han går tillbaka till sitt departement - vad det beror på att det här brevet och skrivelsen inte har fått något svar. Det kanske finns en naturlig förklaring till det. Men man vill gärna ha ett svar, och jag tror att det är ett viktigt medskick att det krävs aktiv handling. Det är bra med de positiva utfästelserna; dem välkomnar jag. Men det är viktigt med ett svar till Uppsala sett till stadsbebyggelsen, elektrifieringen och lokaliseringen. Annars infinner sig en osäkerhet, och det är det som är ett bekymmer när man vill få etableringar. I ́m sorry to say, men frågetecknen finns fortfarande trots de fina orden från statsrådet Anders Ygeman.
Fru talman! Jag ska först säga något om brevet, för jag missade att svara på den frågan i mitt förra inlägg. Naturligtvis ska de som skriver brev till Infrastrukturdepartementet och energiministern få svar på sina brev. Om det är så att Handelskammaren i Uppsala har skrivit och inte fått svar kan jag inte svara på varför, för det har jag inte kännedom om. Men jag lovar att om det är några som inte har fått svar ska de få svar. Jag kan bara hålla med om att det vore olyckligt om det råder osäkerhet. En sådan osäkerhet är den politiska osäkerheten. Därför var det så bra för Sverige, för företagarna i Uppsala och för svenskt näringsliv att vi hade en energiöverenskommelse där vi var överens över blockgränserna och kunde skapa trygghet. Det gav otroligt stora investeringar i svensk energiproduktion - de största på många, många år. Tyvärr valde Kristdemokraterna att lämna denna uppgörelse och skapa mer osäkerhet kring svensk energipolitik. Det skapade osäkerhet om förutsättningarna för att investera i ny elproduktion. Jag beklagar det, och jag hoppas att Kristdemokraterna är beredda att tänka om och lägga de partitaktiska övervägandena lite åt sidan och sätta landets främsta i första rummet.